| 29 april 1987 Herr talman! Nej, det lär vi inte vara överens om. Det finns en del andra melon ce Saker som vi inte heller är överens om, som tur är, åtminstone för idrottsföreningarna. Det gäller ett beslut som togs i den här kammaren i förra veckan. Om Bo Lundgrens parti hade fått igenom det beslutet hade idrottsföreningarna kunnat tappa runt 90 milj.kr. Jag tror att alla idrottsledare runt om i riket är rätt så nöjda i dag.

Herr talman! Det är möjligt att man måste se över regler på det här området såväl som på många andra. Men att å ena sidan stå och tala för idrottsstjärnor och å andra sidan vilja vara med om att dra in och minska pengarna till idrottsrörelsen tycker jag är något magstarkt.

Herr talman! Kulturutskottet är som bekant också riksdagens kyrkoutskott, och det är i den egenskapen som utskottet presenterar sitt betänkande nr 9 för innevarande riksmöte. Det är det andra och sista betänkandet om sådana frågor vid detta riksmöte. I betänkandet har vi behandlat dels regeringens förslag i budgetpropositionen under avsnittet Kyrkliga ändamål, dels samtliga de motioner i kyrkliga frågor som väcktes under allmänna motionstiden i januari i år. Utskottet är enigt utom på den punkt där centern har reserverat sig och som Stina Gustavsson nyss redogjorde för. Utskottet är alltså överens om anslagen under avsnitten Domkapitlen och stiftsnämnderna m.m., Bidrag till ekumenisk verksamhet och Bidrag till trossamfund. Under den sistnämnda punkten har utskottet med anledning av en motion Kr508 uttalat att regeringen redan delvis har tillgodosett de förslag som finns i motionen om ökade anslag till trossamfunden. Utskottet är enigt också när det gäller anslaget Byggnadsbidrag på det kyrkliga området. I samband därmed föreslås dessutom att två motioner skall avslås. Utskottet behandlar separat en centermotion om prästtjänster. Vi föreslår att också denna skall avslås, framför allt med hänvisning till att en proposition väntas bli framlagd med anledning av kyrkokommitténs förslag. Utskottet är alltså oenigt endast under punkten Vissa ersättningar till kyrkofonden. Som vanligt, höll jag på att säga, vill centern öka den statliga överföringen av bidrag till kyrkofonden. Centern har dock i år uppenbarligen haft litet svårt att bestämma sig för hur mycket man vill öka bidraget. Det verkar ha varit rena auktionen inom centergruppen att döma av de tre centermotioner som har väckts. Buden är 88,5 miljoner, 90 miljoner och 100 miljoner. I alla de tre motionerna hänvisas till kyrkomötets framställning om statsbidrag till kyrkofonden för skatteutjämning mellan församlingarna. Den framställningen stannade dock vid 88 milj.kr. Av de tre centermotionerna är det motionen från den snart f. d. centerpartisten Alf Svensson som hamnat närmast med sitt krav på 88,5 milj.kr. Men alla yrkandena är alltså överbud i förhållande till kyrkomötets framställning. Det är ägnat att förvåna att man från centern, i det statsfinansiella läge som råder, framför högre krav på bidrag än vad bidragsmottagaren någonsin har framfört. Såvitt jag förstår kan centerns uppfattning om det statsfinansiella läget inte alltför mycket skilja sig från övriga partiers. Jag vill också påpeka att centern liksom de flesta andra partier är inställt på att skära ned på skatteutjämningen till primärkommunerna. Statsbidrag till kyrkofonden för kyrklig skatteutjämning har, som Stina Gustavsson sade, funnits i ett och ett halvt år, nämligen år 1983 och halva år 1984. Det är riktigt att det infördes medan centern satt i regeringsställning — kyrkoministern hette då Karl Boo — men det avskaffades alltså av riksdagen för fyra år sedan. Utskottsmajoriteten kan inte se att det nu är läge för ett återinförande av ett bidrag som riksdagen med stor majoritet har avskaffat för så länge sedan. Centern säger i sin reservation att regeringen raserar skatteutjämningssystemet. Detta tycker jag är en stor överdrift. Det är ju faktiskt så att kyrkofonden bedriver en skatteutjämning mellan kyrkliga församlingar med de medel som kommer in till kyrkofonden från den allmänna kyrkoavgiften. Det är därför verkligen överord att säga att skatteutjämningssystemet nu raseras. Den summa av kyrkofondens medel som används till skatteutjämning är i storleksordningen 500 miljoner, och det statsbidrag som föreslås skulle uppgå till 80—100 miljoner. Det system som nu tillämpas kan sägas vara ett inomkyrkligt skatteutjämningssystem. Jag kan inte se att det är något fel i att kyrkan klarar denna utjämning med hjälp av de medel som uttaxeras från pastoraten. Den här delen av den kyrkliga ekonomin är också föremål för behandlingi = Prot. 1986/87:113 regeringskansliet. Med anledning av kyrkokommitténs förslag förbereds nu — 29 april 1987 en skrivelse till kyrkomötet i augusti, och efter kyrkomötets behandling kan vi förvänta en proposition till nästa riksmöte. Då kommer också det kyrkliga skatteutjämningssystemets tekniska delar att tas upp, så att man får till stånd en effektivare utjämning. Herr talman! Jag kan mot bakgrund av de argument som återfinns i utskottets betänkande och dem som jag här har tillfogat inte se annat än att riksdagen bör stödja förslaget från kulturutskottets majoritet. Jag yrkar bifall till det och avslag på reservationen.

Herr talman! Stina Gustavsson upprepar överdriften att man raserar ett system. Av de medel som kyrkofonden får genom den allmänna kyrkoavgiften använder man mellan 400 och 500 miljoner till att utjämna olikheterna mellan församlingarna. Det statsanslag som fanns var av storleksordningen 80 miljoner — nu föreslår centern 100 miljoner. Stina Gustavsson måste väl ändå hålla med om att det är en mindre del av den totala summa som används för skatteutjämning. Då kan man inte säga att systemet raseras — man kan möjligen säga att man något minskar möjligheterna. Det här är ett statsbidrag som avskaffades för fyra år sedan, och utskottsmajoriteten kan inte se att det finns ekonomiskt utrymme att införa | det igen. Kyrkan är naturligtvis helig i viss bemärkelse, men man kan ju inte låta kyrkan vara helig från besparingssynpunkt — den måste utsättas för samma granskning som annan verksamhet som man får statsbidrag till. Därför har man också inom kyrkan nödgats se ett minskat statsbidrag. Stina Gustavsson hänvisade också till att kyrkomötet gjort en framställning. I och för sig är det bra att centerpartiet är berett att lyssna på kyrkomötet. Vi behandlade för ett par månader sedan ett betänkande från kulturutskottet, där det var vi som ville lyssna till kyrkomötet — då handlade det om en praktisk fråga i vilken kyrkomötet var enigt. Jag tycker att det är viktigare att vi i riksdagen är lyhörda för den typen av frågor än att vi är det för en anslagsfråga. Vi måste ändå ytterst förbehålla oss rätten att bedöma storleken av anslagen, men i en inomkyrklig fråga av praktisk natur, som det då handlade om — boställsnämnderna — kunde det ha passat att centern hade 145 lyssnat. Stina Gustavsson säger att det är främst vi socialdemokrater som är njugga. Jag vill då påpeka att det i den här frågan finns en bred majoritet i utskottet. Det är faktiskt bara centern som står bakom reservationen. Vi andra är eniga om att bidraget inte kan återinföras.

Herr talman! En liten del kanske det inte är, men det är långt ifrån att rasera ett system som bygger på att kyrkan skall klara detta av egen kraft. Det är en trend också i andra kyrkofrågor i det reformarbete som pågår. Kyrkan får själv lösa fler och fler frågor utan att staten lägger sig i och försöker styra. Olika uppgifter överlåts på de nya organen med ökade befogenheter, något som vi har varit ense om, åtminstone centern och socialdemokratin. Jag vill uppmana Stina Gustavsson att lyssna till kyrkomötet också i andra frågor. Vart skulle det ta vägen om vi i riksdagen alltid effektuerade framställningar om anslag bara därför att det sitter politiker i de organ som gör framställningarna? Vi måste förbehålla oss rätten att ha en uppfattning om storleken på de statsbidrag som skall utgå.

Herr talman! Förra våren innebar kulturutskottets betänkande och riksdagens beslut om radio och TV starten på en ny avtalsperiod. Det har senare följts upp av särskilda avtal mellan staten och de olika företagen inom SR-koncernen. Årets proposition har därför inte samma principiella räckvidd som förra årets. Några frågor som lämnades öppna har kommit närmare sin lösning. Det gäller främst en bättre täckning av de regionala TV sändningarna, men i stort sett innebär föreliggande betänkande ett befästande av de riktlinjer som drogs upp förra året och som också kommit till uttryck i avtalen med staten. Moderbolagets självständighet gentemot staten har stärkts, och dotterbolagen har, liksom tidigare, en självständig ställning vad beträffar programsättningen. I avslagsyrkandena på en rad motioner som berör programmen hänvisar utskottet till programbolagens självständiga ansvar och till de krav på mångfald och kvalitet samt på opartiskhet och saklighet som avtalen omfattar. Utskottets ledamöter har därför inte anfört några reservationer i dessa stycken. Det innebär inte att vi som motionärer är helt till freds med tingens ordning, men vi utgår från att motionsförslagen och vad utskottet anför i anslutning till dem ändå kan bidra till en programsättning som ger kunskaper och upplevelser, förmedlar erfarenheter och skänker god underhållning, allt enligt avtalstexten. TV har i Sverige hög mottagartäthet men relativt få sändningstimmar i monopolkanalerna. Svenskarna har fler videoapparater än vad man har i jämförbara länder, vilket tillsammans med de ökande möjligheterna att ta emot satellitsändningar per kabel och parabolantenn gör att vi totalt dock har en hög tittarfrekvens. Det gäller inte minst barn och ungdom. Min generation tvärs igenom partilinjerna är bekymrad över det programutbud som många ungdomar väljer. Utöver våldsskildringarna, som inte i första hand når ungdomarna genom svensk TV, har jag ett gott öga till de s.k. videoklippen och liknande program med snabba, starka effekter, de må vara aldrig så konstnärligt hopkomna. Tillvaron som snuttar och fragment behöver alternativ. Ibland har jag anledning att följa småbarnsprogrammen, och jag har kunnat konstatera att kvaliteten på dem är mycket ojämn. Också här behövs insatser. I propositionen redovisas hur stora summor som under den gångna reformperioden använts för kvalitetsförbättringar — sammanlagt 168 milj.kr. - och föredragande statsråd slår fast att vad som nu främst återstår av reformprogrammet är fortsatta kvalitetsförbättringar. Det må tillåtas mig att uttrycka den förhoppningen att en betydande del kommer barn och ungdom till godo. Svårigheten att definiera kvalitet får inte hindra en fortsatt kvalitetsdiskussion. Tyvärr mäts kvaliteten i propositionen i kvantitativa termer. Utbudet av s.k. tung produktion i TV har ökat med 41 timmar från 1980 till 1986, levande musik i radion har under samma tid ökat med 14 timmar, etc. Faran med denna statistik är uppenbar; inom en given ekonomisk ram kan kvantitet och kvalitet motverka varandra. Jag vill hävda att t.ex. musikradion, som tidigare stod sig väl i internationell jämförelse, gått ner i kvalitet. Man behöver inte vara särskilt observant för att upptäcka att den frilansmedverkan och de produktionsuppdrag av hög kvalitet som avtalen förutsätter har minskat på sistone. TV presenterar irriterande många snackeprogram med eller utan kafé bord, vilka uppenbarligen är billiga att producera. Det är naturligt att man tar igen på gungorna vad man förlorar på karusellen, men lågprisprogram som exempelvis Oförutsett torde strida mot många av intentionerna i programavtalen. De reformpengar som tillkommer de närmaste åren bör användas till verkliga kvalitetsförstärkningar — även om dessa inte kan mätas i tid och antal program. Vi moderater har t.ex. flerfaldiga gånger efterlyst televiseringar av teaterföreställningar — det må gälla också regionalteatrar resp. regional TV. Det torde vara i avtalsparternas eget intresse att undanröja de hinder som fortfarande tycks ligga i avtalens konstruktion. Jag vill också begagna tillfället att efterlysa modern musikdramatik, även svensk sådan — några engelska produktioner har i sanningens namn blivit varmt lovordade. Avvägningen mellan svenska produkter och utländska inköp är en grannlaga uppgift. Reformutrymmet måste gälla bådadera. De brister i kvalitet som jag berört beror inte på att vi moderater generellt har en gnällig och kritisk inställning till våra etermedier utan på att vi vill vara med och påverka genom att exemplifiera de kvalitetsförbättringar som årets proposition ger möjligheter till. Två av de tidigare reformområdena, invandrarprogrammen och program för handikappade, har också berörts i flera motioner. Från moderat håll har krävts en ökad textning av program både för invandrare och för hörselskadade. Utskottet hänvisar till sitt yttrande förra året med anledning av likartade motioner, nämligen att det inom Sveriges Radio pågår en omfattande studie av text-TV:s möjligheter, vilken skall redovisas inom en nära framtid. Utskottet kan inte anständigtvis ett tredje år hänvisa till denna nära framtid, och vi utgår alltså ifrån att dessa problem får en lycklig lösning till nästa år. Ytterligare en programfråga — krav på en internationell pressöversikt i radio — berörs i en moderat motion, och vi har velat markera dess betydelse genom ett särskilt yttrande. En sådan pressöversikt kan mycket väl betraktas som en kvalitetshöjning av det slag som reformtillskottet, 2,3 70 årligen under ytterligare tre år, avser. Den bör enligt vårt förmenande komma till stånd. Kraven på rationaliseringar, läs besparingar, är i föreliggande budget i reda penningar något lägre än reformutrymmet, nämligen 5 9o på tre år, men ingalunda oproblematiska för Sveriges Radio. Den minskning av personalstyrkan som är en förutsättning för att Sveriges Radio skall kunna fylla rationaliseringskraven måste ske med iakttagande av största möjliga hänsyn till de anställda. Det låter sig ju lätt sägas, och ingen kommer att säga emot mig, men metoden med s.k. övertalighetslistor måste vara felaktig. Bara talet om sådana har otvivelaktigt bidragit till ett sämre arbetsklimat med den negativa verkan detta kan ha. Frågan om en fristående reklamfinansierad TV-kanal har enligt den högre vishet som styr dessa ting hänvisats till konstitutionsutskottet och skall följaktligen inte debatteras i samband med detta betänkande. Reklamen berörs dock i flera motioner om närradion. Motionärerna anser att reklam skulle ge föreningarna bättre ekonomiska förutsättningar för deras verksamhet och göra det möjligt för nya föreningar att etablera sig i etern. Vi moderater delar den uppfattningen, och jag yrkar bifall till reservation 9. I betänkandet anvisas också medel för närradionämnden. Liksom tidigare anser vi moderater att den del av nämndens verksamhet som innebär myndighetsutövning inte skall belasta föreningarna själva. Vi vill därför öka anslaget med 1 miljon, och jag yrkar alltså bifall till reservation 8. Flera motioner tar upp frågan om den finländska TV-kanalen. Den nuvarande lagen gäller till utgången av år 1987, då den enligt tidigare intentioner skulle ersättas av Tele-X-projektet. Hur det blir med Tele-X är väl inte helt klart, och för övrigt arbetar nu en finsk-svensk samrådsgrupp med uppdraget att utreda förutsättningarna för en utökad överföring av svenska TV-program till Finland och finländska till Sverige. Utskottet anser att utredningsresultatet inte bör föregripas, och vi motionärer har låtit oss nöja därmed. Vid en diskussion på Hanaholmen, där samtliga finländska och svenska politiska riksdagspartier var företrädda, var uppslutningen stor kring tanken på ett effektivt TV-utbyte. Då — hösten 1986 — hyste endast de svenska socialdemokraterna betänkligheter mot sådana åtaganden, men det finns ännu tid för omvändelse. I det samarbete som redan existerar i och med Bötomoch Nacka-sändarna har Finland tagit på sig stora kostnader: upphovsrätterna för båda överföringarna. I ett kommande Nylandsprojekt som skulle ge Sydoch Västfinland tillgång till svensk TV är kostnaderna också betydligt högre än för motsvarande ”Götakanal-projekt” i Sverige med finsk TV i ett stråk från Mälardalen till Göteborg. Vi motionärer avvaktar med spänning kommande förslag, som förhoppningsvis stärker banden mellan Finland och Sverige och bidrar till att stärka det svenska språkets ställning i Finland. Jag yrkar också bifall till reservation 7, som innebär avslag på förslaget om stöd till lokal programverksamhet i kabelnät. Detta stöd har i sammanhanget mycket ringa ekonomisk effekt. En annan och bättre finansieringsmöjlighet ligger i reklamen, och vi föreslår ännu en gång att förbudet mot reklam i kabelsändningar upphävs. Nytt i årets proposition om radio och TV är förslaget om ändrad organisation av avgiftsuppbörden. Frågan har dock diskuterats sedan 70-talet. Efter många turer, som det skulle föra för långt att redovisa nu, har utskottets majoritet förordat en ny uppbördsorganisation med Sveriges Radio som huvudman. Den skall förläggas till Kiruna, och överförandet från televerket skall ske successivt. Vi moderater har tillsammans med folkpartiet och vpk reserverat oss mot beslutet. Vi anser att det finns risk för att övergången till ett nytt system leder till kostnadsökningar och stöder oss bl.a. på den promemoria som Sveriges Radio utarbetade i frågan i oktober 1985, där riskerna påtalades. Vi anser att bl.a. televerkets erfarenhet och dess resurser inom ADB-tekniken talar för att uppbörden också framgent skall skötas av verket. Sveriges Radio eller ett företag inom koncernen bör inte åläggas myndighetsuppgifter. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. Sedan Sveriges Radio förberett övertagandet av uppbördssystemet avser statsrådet att återkomma i frågan. Han anför i årets proposition: Enligt min mening bör mottagaravgifterna i och med den nya ordningen normalt sett kunna drivas in omedelbart, dvs. utan mellankommande domstolsprövning. Detta är ett förfarande som vi moderater redan nu bestämt vill avvisa. Vi hoppas emellertid att regeringen överger tanken. Herr talman! Radiooch TV-frågorna tycks alltid vara i fokus. Denna mellanårsproposition lämnar tillräckligt många frågor öppna för att intresset skall hållas vid liv. Vi väntar på en proposition om yttrandefriheten, där också reklamfrågan väntas bli behandlad. Uppgifter i radio och TV har i dagarna gjort gällande att socialdemokratin likt en ståndaktig Don Quijote också framgent tänker värna Sveriges Radios oskuld. Under tiden gör TV 2:s är patetiskt. Vi avvaktar också interna utredningar inom Sveriges Radio och inom regeringskansliet, som jag redan berört, och den finsk-svenska utredningen om TV-samarbetet. Kabelutbyggnaden pågår i febril kapplöpning med de enskilda parabolantennerna, och nya satellitsändningar erbjuds på löpande band. Det svenska etermediamonopolet luckras upp och självdör, och valfriheten ökar. Samtidigt får vårt public-service-företag ett ökande ansvar som förmedlare av svensk kultur. Svenskt är inte alltid bäst, men svensk radio och TV har den otvivelaktiga konkurrensfördel som det i Sverige är att sända huvudsakligen på svenska. Må det förplikta och må Sveriges Radio ta sig an språkets ”rykt och ans”, inte bara i utomordentligt goda radioprogram som ”Språkligheter”, utan dagligen och stundligen.

Herr talman! Får jag börja med att hälsa från Storkyrkan, där jag varit på den sista kvällen i en kulturvecka som har varit mycket spännande och intressant. När jag sade att jag skall gå tillbaka till riksdagen bad man om en hälsning, och den ber jag nu att få framföra, herr talman. Det svenska medielandskapet har undergått genomgripande förändringar under det senaste decenniet. Ännu för tio år sedan kom praktiskt taget alla ljudradiooch TV-program som man lyssnade till och tittade på i vårt land från ett enda företag, Sveriges Radio. År 1979 inleddes försök med närradio i begränsad skala och blygsamma experiment med när-TV. Det viktiga var dock inte formatet utan det faktum att lokala sammanslutningar för första gången fick tillgång till radiooch TV-medierna på sina egna villkor. Särskilt närradion har sedan dess expanderat snabbt och är i dag ett självklart inslag i medieutbudet i stora delar av vårt land. I mars 1982 började ett brittiskt företag sända reklamfinansierade TV-program, avsedda att tas emot av allmänheten i kabelnät, via försökssatelliten OTS. Sändningarna sågs bl.a. i Norge och i Finland. De hade mycket väl kunnat ses också i Sverige, men i riksdagen genomdrev socialdemokraterna med stöd av vpk och centern att televerket inte skulle få tillhandahålla avkodare. I en socialdemokratisk motion hette det bl.a.: ”Rent kommersiella programföretag som det aktuella brittiska skulle genom sändningar via denna typ av satelliter kunna nå ut till publiker i en hel världsdel.” Orden visade sig vara profetiska. Redan påföljande år, 1983, ställde de europeiska televerkens samarbetsorgan för satellitfrågor, Eutelsat, utrymme till förfogande för sändningar till kabelnät via OTS efterföljare, ECS. 1984 inleddes i vårt land en försöksverksamhet med mottagning och kabeldistribution av signaler från ECS. Den 1 januari 1986 avlöstes detta försök med en lag som tillåter vidaresändning via kabel av program som mottagits från kommunikationssatelliter. Ett internationellt TV-utbud är numera tillgängligt i ca 200 000 svenska hem. Det är svårt att bedöma hur snabbt utbyggnaden av kabelnäten kommer att gå i fortsättningen. Ännu svårare är det att sia om hur tittarvanorna kommer att påverkas. Vad vi vet är att antalet hushåll som har tillgång till kabel-TV ökar för varje år. Televerket angav redan 1982 en potential för lönsamma kabelsystem på högst 2,3 miljoner hushåll. Den verkliga anslutningsgraden kommer naturligtvis att bli lägre. Prognoserna pendlar mellan 900 000 och 1,8 miljoner hushåll år 1990. Även om man håller sig till de mera försiktiga förutsägelserna-— vilket torde vara klokt — får man räkna med att mellan 2,5 och 3 miljoner svenskar vid början av nästa årtionde kommer att kunna se utländsk TV i sina hem. Också antalet programkanaler kommer att öka. Det är teoretiskt möjligt att så mycket som 250 TV-kanaler kan komma att sändas över Europa enbart från kommunikationssatelliter. I verkligheten torde antalet bli avsevärt mindre, främst därför att det inte finns program så det räcker. 30-40 nya kanaler har nämnts som en trolig siffra. Programutbudet kommer också att öka genom att direktsändande satelliter skjuts upp. Deras signaler kan tas emot i betydligt mindre antenner än kommunikationssatelliternas. Närmast i tiden ligger den västtyska TV-Sat, den franska TDF-1 och den nordiska Tele-X. År 1990 beräknas en brittisk direktsändande satellit skjutas upp. Ett konsortium, bestående av TV och elektronikföretag i Storbritannien, fick i december 1986 koncession på att använda den för tre kanaler. Programutbudet kommer framför allt att utgöras av underhållning och aktualiteter. Detsamma torde komma att gälla också utbudet från den västtyska och den franska satelliten, även om deras användning ännu inte är slutgiltigt fastställd. Utbyggnaden av kabelnät kommer framför allt att betyda att tillgången på utländsk TV ökar. Sannolikt kommer också tittandet på utländsk TV att öka. Därmed kommer svensk TV troligen att förlora publikandelar. De lokala programmen svarar än så länge för en mycket liten del av utbudet i kabel-TV. Det beror på att utbudet än så länge är litet. Anledningen därtill är i sin tur att det är svårt och kostsamt att göra sevärda TV-program och att lokala intressenter i många fall tvekar, så länge det inte går att finansiera verksamheten på kommersiella villkor och man inte kan nå tittarna i en hel tätort eller i en hel kommun. I Danmark har lokal-TV nu i stort sett övergått till att bli eterburen. Av 24 lokala stationer sänder nu 23 över etern med stöd av en särskild lag, vars giltighet utlöper den 30 september 1987. Också i vårt land har det framförts önskemål om att tillåta lokala TV-sändningar över etern. Den situation som jag har skisserat här innebär att svensk radio och TV utsätts för en internationell konkurrens som saknar motstycke i etermediernas tidigare historia. Den konkurrensen kommer inte att minska. Den kommer tvärtom att skärpas allteftersom åren går. Däri ligger i och för sig ingenting negativt. Det är ett uttryck bland många för att vi lever i ett världssamhälle. Just därför är det angeläget att möta den nya situationen positivt och offensivt genom att stärka svensk radio och television. Genom det beslut som fattades vid förra riksmötet tillfördes Sveriges Radio ökade resurser i det att mottagaravgiften höjdes. Företaget fick också den större rörelsefrihet som det behöver i en föränderlig medievärld. Två viktiga frågor sköts dock på framtiden, nämligen för det första hur de hittills outnyttjade frekvenser för TV-sändningar som Sverige disponerar skall användas, och för det andra frågan om reklam i TV. Till dessa frågor finns det anledning att återkomma här i kammaren när konstitutionsutskottet prövat motioner på detta område. Men en principdeklaration kan vara motiverad. Enligt folkpartiets uppfattning bör lokalt förankrade företag få tillstånd att bedriva lokal programverksamhet över etern. Bland tänkbara intressenter som kan ingå kan nämnas lokalpressen, föreningslivet, lokala kulturinstitutioner, näringslivet och kommunen. I företagets styrelse bör ingen intressentgrupp få ha mer än en tredjedel av mandaten. I programverksamheten skall företagen eftersträva största möjliga yttrandeoch informationsfrihet. Företagen bör få stor frihet att avgöra hur programverksamheten skall finansieras. Reklam bör vara tillåten. I övrigt bör i huvudsak samma regler gälla som för egensändningar i kabel-TV. Folkpartiet anser att regeringen skyndsamt skall utarbeta erforderliga bestämmelser för en försöksverksamhet med etersänd lokal-TV och inbjuda intressenter att söka koncession. Lokala TV-sändningar över etern bör i framtiden tillåtas i den mån intresse, frekvenser och resurser finns. Herr talman! Den socialdemokratiska mediepolitiken har nästan alltid varit saktfärdig. Stundom har den varit rent bakåtsträvande. Jag tänker på motståndet mot Nordsat och diskussionen om hur utländska satellitsändningar skulle förhindras att nå svenska tittare och lyssnare. En viss tillnyktring har onekligen skett, men fortfarande kommer ställningstagandena ofta sent och när tekniken redan har dikterat den faktiska utvecklingen. I år har det av naturliga skäl inte funnits så mycket att säga om Sveriges Radio eftersom radioavtalet är alldeles nytt. En baklängesreform föreslås dock. Televerket har i många år velat slippa inkasseringen av TV-licenserna. Friläggs denna från telefonräkningarna kan televerket både höja avgifterna och stimulera till ökat telefonerande utan att räkningarna blir större. Nu skall enligt regeringen och kulturutskottets majoritet denna uppgift överföras till Sveriges Radio som får den otacksamma uppgiften att bygga upp en helt ny organisation med nya, annorlunda utformade sanktionsmöjligheter. Detta är en onödig och klåfingrig förändring. Den måste bero på att kommunikationsdepartementet har vunnit över utbildningsdepartementet i den boxningsmatch som i denna fråga har pågått i många ronder. I väntan på att så småningom få ta ställning till de viktiga och ofrånkomliga mediefrågor som socialdemokraterna nu skjuter framför sig yrkar jag bifall till reservationen om TV-licensernas inkasserande.

Herr talman! På alla områden i samhället går den tekniska utvecklingen snabbt, icke minst på mediaområdet. Nu talas det allt oftare om det framtida mediasamhället, varvid man menar att samhället automatiskt formas enligt de intentioner som media spelar upp och anger. I detta utvecklingsdrama är det självfallet ett stort och tungt ansvar som åvilar medierna och deras medarbetare på olika nivåer. Vad som nu sker när det gäller den tekniska utvecklingen på TV-området, särskilt på satellitsidan, kan inte uttryckas på annat sätt än så, att teknikerna ligger t.o.m. långt före politikerna. Det gäller också videoutvecklingen. Satellitutvecklingen gör ju att nationsgränser inte längre är gränser. Man kan faktiskt uttrycka det så, att vi i det här avseendet lever i ett ”gränslöst” samhälle. För Sverige som ett litet land gäller det att på allvar inse denna utveckling och forma vår mediapolitik för att möta ett ökat internationellt utbud. Ett oavvisligt mål måste vara att värna och utveckla vår nationella kultur — vårt omistliga kulturarv. Förra årets riksdag lade fast riktlinjerna för nästa avtalsperiod — sex år — mellan Sveriges Radio och staten. Efter en ganska vildvuxen debatt blev det en bred politisk enighet i väsentliga programsättningsfrågor. Verksamheten i Sveriges Radio/TV skulle stå i samhällets tjänst. Företagets publicistiska oberoende ställning skulle garanteras. Nyckelorden var: Kvalitet, integritet, mångfald och decentralisering. Koncernen fick vidgade befogenheter för att smidigare kunna anpassa verksamheten till en förändrad mediasituation. Detta gäller bl.a. sändningstidernas längd samt regional och lokal indelning. En central del i beslutet var att omändra de två TV-kanalerna till en Stockholmskanal och en rikskanal. Rikskanalen skulle utgöras av distrikten. Mot bakgrund av denna korta redovisning av förra årets beslut vill jag erinra om att det var två frågor som föranledde mycket diskussion och särskilda ställningstaganden. Den ena gällde var ledningen för rikskanalen skulle förläggas, och den andra gällde resurstilldelningen mellan kanalerna och mellan distrikten. För oss i centern var decentraliseringsinriktningen synnerligen viktig för vårt ställningstagande. Vi ansåg det vara avgörande att den decentralistiska inriktningen skulle få innehåll och att ledningen för rikskanalen skulle lokaliseras till ort utanför Stockholm. Skälen härför var: Mindre risk för likriktning, den regionala betydelsen och värdet av att hämta impulser utanför Stockholms miljö. Utskottets majoritet sade att det fanns skäl att förlägga ledningen av rikskanalen utanför Stockholm men att det borde ankomma på Sveriges Radio TV fullföljer denna inriktning, skulle frågan återkomma till riksdagen. Nu vet vi hur koncernen planerar organisationen. Riksdagsuttalandet förpliktar tydligen till intet. Det finns redovisningar som visar att planeringen i stället går ut på en hårdare samordning av vissa delar just till Stockholm. Jag måste nu fråga socialdemokrater och vpk: Känner ni inte ens besvikelse över att bli så totalt överkörda? Och vad tänker ni nu göra? Om det ansvariga statsrådet hade varit i kammaren, skulle jag ha riktat samma frågor till honom, eftersom jag vet att han var rådgivare åt utskottsmajoriteten under utskottsbehandlingen av detta ärende. Nog hade det varit bra om riksdagen hade fått tillfälle att ånyo diskutera denna mycket viktiga principfråga med hänsyn till den fortsatta utredning som riksdagen menar att Sveriges Radio/TV skulle göra. Frågan om resurstilldelningen till de två kanalerna var ju också avgörande för hur kanalerna skulle kunna forma och driva sin produktion. Vi har ställt kravet att fördelningen skall vara lika mellan de två kanalerna. Nu redovisar Prot. 1986/87:113 företaget att rikskanalen endast skall få 40 26 från början. Men man framhåller sedan också att de två kanalerna på lång sikt skall bli likställda. Från centern tycker vi att detta är en synnerligen vag redovisning. Det kan ju gå som det sägs enligt gammalt att medan gräset växer dör kon. I anslutning härtill vill jag erinra om att riksdagen inför avtalet förra året slog fast att radio-TV skulle kunna spegla förhållandena någorlunda likvärdigt i olika delar av landet och att detta måste kunna ske utan alltför stora resursmässiga skillnader. Det är en garanti för de små distrikten, och ur decentraliseringssynpunkt är det ytterst angeläget att den garantin också infrias. Totalt är det självklart att finansiering och resursfördelning måste vara sådana att rimliga kulturpolitiska krav skall kunna ställas. Från centern avvisar vi betal-TV och sponsring inom Sveriges Radio. Det skulle stå i strid med opartiskheten och obundenheten. Däremot har vi i en motion som behandlas i annat sammanhang föreslagit möjligheten till reklam i TV med bestämda regler, väl förenade med oberoende och opartiskhet. Sådana reklammedel skulle inbetalas till radiofonden och tilldelas programbolagen på samma sätt som licensmedlen. En reklamfri sektor bör också garanteras genom att man tillåter reklam i endast en av kanalerna. Etiska regler bör också fastställas. Reklam för alkohol, tobak och liknande skall självfallet inte få förekomma i TV. Ett område som det skulle vara intressant att diskutera något i år är kabel-TV-utbyggnaden. Expansionen är stark men ojämn. Projekten har blivit mycket kommersiella inte minst för televerket. Vad kommer att hända framöver? När-TV i etersändning är självfallet en framtidsväg som vi i centern redan tidigare har aviserat såsom naturlig och riktig. En fråga som inryms i förevarande utskottsbetänkande är organisation och huvudmannaskap samt lokalisering beträffande uppbörd av mottagaravgifter. Det bör poängteras att utskottet är enigt när det gäller att lokalisera verksamheten till Kiruna. Det kan av tidigare anföranden framstå såsom utskottet var oenigt på den punkten. Från centern har vi anslutit oss till regeringens förslag att huvudmannaskapet och ansvaret skall övertas av Sveriges Radio. Med de garantier som utskottet har skrivit in finns det garantier för en kostnadsmässigt bra övergång för Sveriges Radio/TV. Enligt vår mening innebär också en lösning med Sveriges Radio som huvudman en säkrare lokalisering till Kiruna. Televerket är också berett att ställa pejlingsoch kontrollresurser till förfogande för Sveriges Radio, om Sveriges Radio blir huvudman. Fältorganisationen kan, som vi ser det, vara kvar. Den kan lämpligast knytas till TV-distriktet. Sveriges Radio får också — det vill jag säga — full frihet att lägga ut verksamheten på entreprenad inom givna villkor beträffande decentralisering. Man kan då om man vill självfallet köpa tjänster från televerket. I det stora mediapanoramat ingår också Tele-X inom Norden. Den frågan är föremål för direkt prövning inom Nordiska Rådet och dess kulturutskott. En lösning av frågan om två eller fyra kanaler bör också vägas in i det totala organisationsoch programutbud som skall till. Då vi från centern tidigare aktualiserat och nu ånyo aktualiserar ökad sändning med finskspråkiga program i Sverige ingår också detta i den bedömning som skall ske i anslutning till vad som kommer ut genom ett förverkligande av dessa kanaler.

Människor i hela världen är nära varandra trots avstånd. Kulturpolitik skall finnas med i världspanoramat. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3 och 8 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att få instämma med Karl Boo i det han sade nyss om TV:s roll när det gäller att sända fotbollsmatcher från Göteborg och ishockeymatcher från Wien. Vi får väl konstatera att vår förmåga att här i kammaren konkurrera med sådana kulturpolitiska aktiviteter är ganska begränsad. Herr talman! Det är av utomordentligt stor betydelse för vårt land att vi har ett starkt public service-företag på radions och televisionens område. Det handlar om att trygga den fria opinionsbildningen, att befrämja mångfald och kulturell kreativitet, att vidareföra och utveckla vårt svenska kulturarv, att mångsidigt spegla det svenska och det internationella skeendet och att ge olika minoritetsgrupper tillgång till kvalitativt högtstående program. Allt detta förutsätter att vi har en radio och en television som står fri från privata vinstintressen och kommersiella krafter. Därför är det så viktigt att slå vakt om en reklamfri radio och television. Men detta förutsätter att vi också är beredda att ställa rimliga medel till förfogande för Sveriges Radio/TV, så att de höga ambitionerna kan uppnås i praktiken. Under en följd av år har emellertid Sveriges Radio-koncernens resurser urholkats. Besparingsprogram och rationaliseringskrav har hårt drabbat programverksamheten och skapat stora svårigheter för personalen. Omstruktureringen av televisionen ledde till förhållanden som allvarligt förhindrade kreativt skapande. Arbetsklimatet blev allt sämre. Hundratals medarbetare svävade i fullkomlig ovisshet om sin framtid på företaget, som de ägnat många års inte alltid särskilt välavlönat arbete. Sådana arbetsförhållanden kan inte accepteras på något företag. Vi kan här i riksdagen inte bara framställa långa listor på allt som vi önskar oss av Sveriges Radio/TV utan att samtidigt ställa medel till förfogande. Jag har tidigare berört bekymren på Sveriges Television, men också Sveriges Radio har det bekymmersamt, vilket säkert bolagets ordförande Jan-Erik Wikström är medveten om. Nu skall en fjärde radiokanal startas, utan att det sker några personalförstärkningar. Läget på många lokalradiostationer är minst sagt kritiskt, och standarden på programmen blir därefter, trots att personalen sliter hårt. Det går en tid, men det går inte i längden, att ha sådana arbetsförhållanden. Allt detta är bakgrunden till att vpk föreslår en höjning av mottagaravgiften utöver regeringens och utskottets förslag. Ibland anklagas vi i vpk för att komma med överbud. Det är en oriktig anklagelse. Vi är beredda att ta ansvar och skaffa medel för att finansiera våra förslag. Så också i det här fallet. Där skiljer vi oss från de andra partierna, som lägger ut uppgifter och ställer krav på Sveriges Radio utan att vilja vara med och skaffa fram pengarna. Är det månne så att man är ute efter att få till stånd en reklamfinansiering? Gunnel Liljegrens långa önskelista och krav på Sveriges Radio/TV är ett bra exempel på den verksamheten. I likhet med henne har också jag en mängd synpunkter på olika programs kvalitet, men jag tycker inte att riksdagens talarstol är en lämplig plattform för att föra fram dessa. Den journalistiska verksamheten inom Sveriges Radio/TV skall vi inte detaljgranska här i riksdagen. En ytterligare höjning av mottagaravgiften kanske inte är populär på alla håll bland radiolyssnare och TV-tittare. Men då får vi försöka vara litet pedagogiska och förklara att det handlar om en kostnad för två TV-kanaler och fyra radiokanaler som är mindre än kostnaden för en enda kvällstidning under ett år. En ökad satsning på Sveriges Radio/TV är desto angelägnare i en situation då företaget har att möta konkurrensen från rymden. Alarmerande siffror om hur barn och ungdomar i ökad utsträckning tittar på ofta undermåliga satellitprogram borde göra det ännu angelägnare att satsa på vår egen television och vår egen kultur. Liksom tidigare tycker vi i vpk att man borde undersöka nya former för att finansiera Sveriges Radios/TV:s verksamhet. I viss utsträckning borde en skattefinansiering vara möjlig, och företaget kunde sedan självt inom vissa ramar bestämma om en mottagaravgift därutöver. Jag yrkar, herr talman, därmed bifall till vpk-reservationerna nr 1 och 2 i betänkandet. Herr talman! Ofta talas det om att vi måste rationalisera och spara pengar i fråga om förvaltning och byråkrati. Ofta blir resultatet i praktiken precis det motsatta — som nu detta med uppbörden av mottagaravgiften för radio och TV. Vi har just nu ett utmärkt och väl fungerande system. Nu skall man slå sönder det och låta Sveriges Radio-koncernen sköta den verksamheten i stället för televerket. Det är från principiella synpunkter mycket beklagligt. Jan-Erik Wikström har redan belyst det, så jag skall inte gå närmare in på det. Det kommer att bli svårare att få in avgifterna, och det kommer att kosta mer. Det nya systemet är kort sagt så idiotiskt att det finns alla skäl att motsätta sig det och bifalla reservation nr 6. De vällovliga och riktiga lokaliseringspolitiska ambitionerna bakom förslaget kan ändå tillgodoses genom att televerket pressas att förlägga verksamheten till Kiruna. Jag hoppas och förmodar att riksdag och regering och demokratiska instanser fortfarande har ett litet minimalt inflytande över televerkets verksamhet, även om jag av och till betvivlar det. Herr talman! I föreliggande betänkande finns en motion som tar upp allemansradion i Ljusdal. Jag har sagt tidigare att vi inte skall gå in på några detaljer när vi diskuterar Sveriges Radio/TV, men samtidigt har ju allemansradion just i Ljusdal visat sig vara ett för en bred allmänhet viktigt instrument att få komma till tals i olika frågor. Allemansradion har också på ett utomordentligt sätt stimulerat kommuninvånarnas intresse för den kommunala politiken. Allemansradion tycker vi alltså är ett mycket intressant försöksprojekt. Nu har Radio Gävleborg av besparingsskäl beslutat att allemansradion skall upphöra. I stället skall närradion vara alternativet. Det innebär att det blir ett fåtal föreningar och inga föreningsanslutna människor som i fortsättningen får komma till tals genom närradion. Närradion kan vara ett alternativ i större orter med stora föreningar, men så är inte fallet på en mindre ort som Ljusdal. Där finns, såvitt jag har förstått, inga stora föreningar och framför allt inga penningstarka sådana. Vi borde kunna finansiera en fortsatt intressant experimentverksamhet med allemansradio i Ljusdal. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 4. Jag vill tala för ytterligare en motion och en reservation i det här betänkandet. De gäller förslaget om lokalradions nyhetsservice. Det finns säkert många människor runt omkring i landet som önskar att lokalradion hade just den typ av nyhetsservice som föreslås i motion Kr211 av Björn Samuelson och Bertil Måbrink. Det borde t.ex. kunna vara möjligt bl.a. för oss riksdagsmän och för många andra att kunna ringa upp lokalradiostationerna och via exempelvis en automatisk telefonsvarare få ta del av de senaste nyheterna. Jag yrkar också bifall till reservation nr 5. Herr talman! Tiden är knapp, men avslutningsvis vill jag säga att Jan-Erik Wikström hade många intressanta synpunkter och principiella resonemang i sitt anförande tidigare. Det gäller också frågan om en etersänd lokal-TV, som vi väl har haft en del funderingar kring och kanske varit litet skeptiska till. Vi har ändå börjat luta åt att man borde kunna närmare pröva möjligheterna för detta. Samtidigt vill jag deklarera att vi självfallet är bestämda motståndare till att en etersänd lokal-TV baseras på reklamintäkter. Förutom en massa andra negativa faktorer är jag fullständigt övertygad om att reklam i lokal-TV skulle få helt förödande konsekvenser för den svenska dagspressen. Jag skulle gärna vilja diskutera en del andra intressanta synpunkter som Jan-Erik Wikström framförde, men jag ser att min taletid nu är ute, på sekunden. Jag kanske får tillfälle att återkomma.
Herr talman! Fridsamheten i debatten är kanske inte helt beroende av den sena timmen. I principfrågorna har vi haft ganska få och små meningsmotsättningar. Nu försökte Bo Hammar dra upp en liten diskussion om huruvida vi över huvud taget skulle kommentera programsättningen eller programmens kvalitet. Jag tog mig friheten att göra det. Men Bo Hammar tyckte tydligen inte att vi skall bry oss om programinnehållet — så länge programmen kommer från Ljusdal.
Herr talman! Jo, jag tycker visst att vi har anledning att diskutera kvalitetsnivån på programmen i Sveriges Radio och TV. Jag försökte också göra det när jag förklarade bakgrunden till att vi vill satsa mera pengar på Prot. 1986/87:113 koncernen och är beredda att ta en högre mottagaravgift. Jag uppfattar det så — men det är möjligt att jag har fel — att Gunnel Liljegren mera gick in på en granskning av enskilda program, och det är jag rädd för att göra i den här kammaren. Jag tycker vi skall ha en principiell diskussion om kvalitet och om den allmänna situationen inom Sveriges Radio/TV, men jag har alltid motsatt mig och kommer alltid att motsätta mig att vi gör detaljgranskningar och beställningar, att det ena eller andra programmet skall införas på programtablåerna. I så fall tror jag vi kommer ut på farlig mark. Allemansradion i Ljusdal talade jag för därför att jag tycker det är ett intressant allmänt experiment, som kunde få vidareföras. Däremot har jag inte uttalat mig om innehållet i programmen.
Herr talman! En diskussion om kvalitet måste bli ganska torr, om man inte på något sätt kan exemplifiera vad man menar med god resp. dålig kvalitet. Jag är medveten om att det är mycket svårt att definiera kvalitet, och jag sade också att svårigheten att definiera vad som verkligen är kvalitet inte får hindra oss från att kräva kvalitetsförbättringar. Det är ju det vi har gett reformpengar till.

Herr talman! Endast två kommentarer. Den ena gäller den utbyggnad som sker beträffande de två nyorienterade TV-kanalerna. Catarina Rönnung var helt nöjd med vad som nu skedde och lade stor vikt vid samordningen. Jag ställde tidigare en fråga till socialdemokraterna: Tycker ni det är skönt att ha haft en sådan bestämd uppfattning om utlokaliseringen av ledningen för rikskanalen och sedan omedelbart få erfara att företaget över huvud taget inte tagit hänsyn till detta i planeringen? Jag tycker erfarenheterna från våra grannländer säger oss att det är mer möjligt att få ett riktigt alternativ om administrationen läggs i detta fall utanför Stockholm eller på skilda håll. Vi tycker att det är ett mycket väsentligt inslag av decentralisering i detta. Sedan vill jag kommentera utflyttningen till Kiruna — i Sveriges Radios regi — av upptagningen av licenserna. Det är väl bara att erinra om att den samordning som vi nu har med televerkets administration när det gäller upptagningen av avgifter för telefon och TV-licenser var generaldirektören inför utskottet tveksam till om vi kunde fortsätta med i framtiden. Det kunde vara bra att ta med detta till debatten. Jag är kanske litet romantisk när jag talar om idrott i etersänd TV. Men nog kändes det skönt att under denna debatt utanför denna sal kunna se hur Sverige i VM-matchen mot Tjeckoslovakien kvitterade till 3—3 i sista minuten.
Herr talman! Jag har inte begärt replik på Karl Boo, men när det gäller den allra sista meningen vill jag instämma i hans anförande. Jag har begärt replik på Catarina Rönnung, som tar upp vissa teknikaliteter när det gäller vårt förslag om höjd mottagaravgift. Vi har inte i vår motion skrivit att regeringen skall få bemyndigande och att man skall få ta pengar ur rundradiofonden. Men detta är väl ändå ganska ointressant? Av vår motion framgår det helt klart att vi är beredda att acceptera en större höjning av mottagaravgiften just för att kunna åstadkomma bättre program och en bättre journalistisk kvalitet. Naturligtvis är vi helt på det klara med att man inte åstadkommer några underverk om man höjer mottagaravgiften med 92 kr., självklart inte. Men vi tror ändå att man med en sådan ändring kan åstadkomma betydligt mer än om man höjer avgiften med 48 kr. Vi ville markera att detta skulle kunna vara inte bara en fingervisning utan ett komplett bidrag från Sveriges riksdag för att ge Sveriges Radio ökade möjligheter att klara en bra programverksamhet. Catarina Rönnungs diskussion om att skattefinansiering äventyrar oberoendet är intressant. Jag är inte främmande för att det finns en sådan problematik. Men nu föreslår vi inte att hela programverksamheten skall skattefinansieras, utan vi talar om vissa basala utgifter som koncernen har i dag. En del av de utgifterna finanseras redan genom skatter. Vi tycker att man skulle kunna ta några steg vidare. Men, som vi framhåller, det skall därutöver finnas en mottagaravgift. I det sammanhanget ställer vi frågan: Skall inte koncernen själv kunna bestämma storleken på den avgiften? Allemansradion i Ljusdal är ingen jättestor fråga, men vi vill inte lägga oss i lokalradions verksamhet i Gävleborg. Vi säger att det vore bra om allemansradion kunde finnas kvar. Den har inte lagts ned av journalistiska skäl, utan för att lokalradion säger att det inte finns några pengar. Vi säger att det inte bör kosta så mycket, utan att vi skall kunna skaffa fram pengar till denna verksamhet. Man kanske kan använda någon etteller tvåöring — om sådana mynt finns kvar — av det belopp som vi föreslår att mottagaravgiften skall höjas med. Men vi vill absolut inte lägga oss i den journalistiska bedömningen, vad som är viktigt eller inte viktigt. Det vore mycket oklokt.
Herr talman! Jag tycker att Catarina Rönnung snarare bekräftade de farhågor som vi har fört fram i vår reservation gentemot den ändrade uppbördsorganisationen. Det är bra att Sveriges Radio tar över säger hon, och sedan räknar hon upp vilka kostnader det kommer att dra. Visserligen är det televerket som betalar, men vilka betalar i sista hand? Det blir dyrare. Hur mycket det kan vara värt att göra en så meningslös omorganisation undrar jag verkligen.

Herr talman! Jag vill bara säga att det förra året gjordes uttalanden från utskottsmajoriteten om att ledningen för rikskanalen skulle lokaliseras utanför Stockholm, såsom också vi önskade. Nu är Catarina Rönnung tydligen helt nöjd med att det inte hände någonting i den frågan trots det uttalande som man då gjorde. Vi hade ändå i vår reservation sagt att man får återkomma till frågan i riksdagen, om denna utlokalisering inte skulle komma till stånd. Det var vidare inte jag som sade att en viss samordning skulle ske. Jag underströk att jag är förvånad över att Catarina Rönnung är nöjd med den utveckling som ägt rum och över att hon i sitt anförande hade hållit fram den samordning som genomförts på vissa områden. Vi kan diskutera detta ganska länge. Självfallet är det dock nödvändigt att de olika kanalerna, icke minst rikskanalen, får goda möjligheter att spegla kulturlivet ute i landet i dess helhet.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

När riksdagen inte vill behålla sitt grepp ens över de två områden där riksdagen fortfarande har möjlighet att ange en inriktning, avhänder den sig — utöver att den förra året gav Sveriges Radio/TV som koncern vissa fullmakter — också möjligheten att påverka en så viktig fråga som kanalstrukturen.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

Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag framhålla att vi i vpk inte har röstat för någon utlokalisering. Vi har sagt att den här frågan får prövas men att TV själv måste bestämma detta med hänsyn till vad som från ekonomiska och journalistiska utgångspunkter är rationellt och vettigt. Vi har alltså inte varit med om att lägga ut någon sådan beställning till televisionen.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 18 handlar om vårt lands kulturella utbyte med utlandet. För ett litet land som Sverige är vår kultur, ekonomi och teknik nära knuten till utvecklingen och strömningarna i vår omvärld. Därför är det viktigt att vi tar till vara alla de möjligheter som finns för att hålla kontakt med vad som är aktuellt. Vi måste avveckla de hinder som föreligger och förbättra förutsättningarna för att ge våra forskare och lärare möjlighet att närvara i de sammanhang där framtiden formas. Förtroendeuppdrag och medverkan i internationella organisationer får inte försvåras på grund av att berörda institutioner saknar pengar. Bidrag måste utgå från staten för att täcka kostnaderna. Det kan inte vara rimligt att brist på pengar omöjliggör närvaro vid sådana värdefulla sammankomster som det här är fråga om. För ändamålet föreslår utskottets majoritet liksom statsrådet i propositionen att 250 000 kr. skall ställas till förfogande. Vi moderater anser att beloppet skall räknas upp med en miljon kronor till 1 250 000 kr. Därmed ger vi högskoleföreträdare möjlighet att i större utsträckning delta i konferenser och internationella samarbetsorgan och på så sätt hämta hem kunskap till gagn för svensk forskning och utbildning.

Herr talman! I mitt relativt korta anförande kommer jag att beröra reservation nr 3 från vänsterpartiet kommunisterna om ökat stöd till UNESCO. FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO - är för närvarande utsatt för en regelrätt kampanj riktad mot organisationens verksamhet. Kampanjen har resulterat i att organisationen tvingats skära ned sin verksamhet och sin budget med hela 25 90. Anklagelserna mot UNESCO:s verksamhet kommer framför allt från USA, som varit missnöjt med organisationens sätt att arbeta. Kritiken inriktar sig i huvudsak på en ökad s.k. politisering av verksamheten. I verkligheten har organisationen intagit en självständig attityd och slagit vakt om de fattiga ländernas intressen, när de har kommit i motsättning till vad USA ansett vara lämpligt. Som alltid när imperialismen, i detta fall kulturimperialismen, inte får sin vilja fram bestraffar man dem som inte är tillräckligt medgörliga. I detta fall har det skett genom att USA helt sonika lämnat UNESCO och naturligtvis då inte heller ger några bidrag till dess verksamhet. Storbritannien och Singapore har följt USA:s exempel, vilket ytterligare förvärrat UNESCO:s svårigheter. Regeringens bedömning av den kritik som riktats mot UNESCO för ökad politisering är att den är mindre välgrundad. Vad gäller politiseringen säger statsrådet att debatten i UNESCO inte kan undvika att återspegla den globala situationen, politiskt, ekonomiskt och socialt. UNESCO:s stadgar ger organisationen mandat att ta upp vissa frågor om fred och mänskliga rättigheter. Regeringens bedömning är också att de insatser som organisationen har gjort inom dessa områden är viktiga. Därför är det desto mer förvånande att regeringen i årets budgetproposition föreslår en kraftig minskning av anslaget till UNESCO, drygt 5 milj.kr. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det är av största intresse att en organisation som UNESCO kan fortsätta sitt viktiga arbete. Tredje världens fattiga behöver inte bara industriell och humanitär hjälp. De behöver också hjälp för att utveckla forskning och utbildning på alla plan. Även stödet för att bibehålla och utveckla egen kultur och aktiviteter i dessa sammanhang är viktigt för den nationella självständigheten och självkänslan. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Vi behandlar nu kulturutskottets betänkande 18 om anslag till internationellt och kulturellt samarbete. Jag håller med Håkan Stjernlöf om att en positiv utveckling inom kulturliv, högre utbildning och forskning förutsätter ett samarbete och utbyte av erfarenheter med andra länder. Detta arbete måste förbättras och intensifieras, men formerna för och omfattningen av samarbetet får utvecklas i den takt som erfarenheter inhämtas. Jag skall kortfattat kommentera reservationerna. I den moderata reservationen föreslås att anslagsposten för Täckande av kostnader för svenska högskolelärares förtroendeuppdrag i internationella organisationer skall höjas med 1 milj.kr. fr.o.m. detta budgetår har särskilda medel avsatts för dessa uppdrag. Universitetsoch högskoleämbetet kommer att bedöma det långsiktiga behovet av kostnadstäckning för detta ändamål och redovisa sina ställningstaganden i sin anslagsframställan för 1988/89. Utskottsmajoriteten ansluter sig till regeringens förslag om ett oförändrat bidrag i avvaktan på UHÄ:s redogörelse. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2. Som Alexander Chrisopoulos här har sagt har vpk i reservation 3 föreslagit att UNESCO skulle få ett anslag på 10 milj.kr. utöver regeringens förslag. Medlemsbidraget till UNESCO minskade totalt med ca 30 20 när USA, Storbritannien och Singapore lämnade organisationen. UNESCO:s budget baserades på den amerikanska dollarn. Värdet av dollarn har sedan föregående års budgetproposition sjunkit med 20 20. Enligt den av Förenta nationerna upprättade bidragsskalan utgör Sveriges andel en viss procentsats av budgeten. Minskningen av det svenska bidraget är inte en från Sveriges sida beslutad reell minskning utan är främst orsakad av den förändrade dollarkursen. Jag vill påminna om att beräkningen av medelsbehovet är preliminärt, eftersom UNESCO:s generalkonferens i höst kommer att fastställa budgeten för 1988/89. UNESCO genomför ett reformarbete inom sin organisation. När detta arbete har slutförts, kan det bli aktuellt från svensk sida att bedöma om man eventuellt skulle vilja stödja verksamheten med extraordinära ekonomiska insatser och var man skall sätta in dessa insatser. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 3 och bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Varken regeringen eller utskottsmajoriteten bestrider att UNESCO i dag har ekonomiska svårigheter att bedriva sin verksamhet. Också regeringen anser att den verksamheten är värdefull och bör fortsätta. Vad gäller anklagelserna som har riktats mot UNESCO säger regeringen att de är mindre välgrundade. Trots det minskar man anslaget till UNESCO med 5 milj.kr. Vad beror det på? Jo, säger Erkki Tammenoksa, det beror dels på att dollarkursen har förändrats, att dollarns värde har sjunkit, dels på att det finns en fastställd bidragsskala, enligt vilken Sveriges andel uppgår till 1,24 96. Det är detta som gör att minskningen av bidraget till UNESCO är så pass stor. Men, Erkki Tammenoksa, det finns ingenting som hindrar den svenska regeringen att anslå medel utöver vad bidragsskalan föreskriver, om man anser att organisationen bedriver en bra verksamhet och att den verksamheten bör fortsätta. Ingenting hindrar oss från att öka de ekonomiska möjligheterna för organisationen, som bevisligen befinner sig i en krissituation. Desto mera angeläget blir det, när dollarkursen har fallit, vilket gjort att Sveriges bidrag blivit mindre värt i förhållande till tidigare.
Herr talman! Jag vill upprepa att det inte har fattats något beslut från svensk sida om att minska anslaget, utan minskningen beror på dollarkursens fall. Givetvis får vi återkomma i ärendet, när en ny sexårsplan antas av UNESCO och när man gått igenom sin organisation och eventuellt sitt ansvarsområde. Det är mycket som pågår inom UNESCO. Det är naturligtvis beklagligt att några resursmässigt mycket betydelsefulla länder har lämnat organisationen, men nog måste UNESCO rätta sig efter de förhållanden som råder. Då får Sverige avvakta.
Herr talman! Om det är beklagligt att UNESCO:s ekonomiska möjligheter har försämrats genom att medlemsländer har hoppat av, är det ännu mera angeläget att Sverige ökar sitt bidrag för att stödja den värdefulla verksamhet som organisationen bedriver. Nu säger Erkki Tammenoksa att det från svensk sida inte har fattats något beslut om att minska bidraget. Nej, men bidraget har minskat i alla fall. Ingenting står i vägen för ett beslut om att öka bidraget. Jag förstår inte anledningen till att vi inte kan öka bidraget med 10 milj.kr. — Prot. 1986/87:113 Att göra det strider på intet sätt mot FN:s rekommendationer, utan ett sådant — 29 april 1987 beslut skulle välkomnas som en värdefull insats och framför allt som en politisk markering av att det är en värdefull verksamhet som organisationen bedriver.
Herr talman! Alexander Chrisopoulos blandar här ihop begreppen om Sveriges minskade anslag som sammanhänger med dollarkurserns fall och försvagningen av organisationerna, men de hänger inte ihop. Det pågår samarbete mellan de nordiska länderna, och det är inte bara Sverige som skall utöka sitt stöd. Vi är överens i andemeningen, men Sverige måste avvakta och skall avvakta. Vi får återkomma till ärendet när UNESCO har fattat sina beslut.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1986/87:24 behandlas två frågor som i hög grad berör eldistributionen på landsbygden. I den första frågan, som berör anslag till landsbygdens elektrifiering, kan centern notera en betydande framgång. Vi är glada och tacksamma för att ett enigt utskott har ansett det angeläget att riksdagen fullföljer tidigare utfästelse avseende landsbygdens elektrifiering och därmed föreslår riksdagen att anvisa 2,5 miljoner för detta ändamål. Självfallet hade det varit ännu bättre om utskottet, när man ändå går emot regeringens förslag att helt slopa bidraget, hade följt centerns förstahandsyrkande och föreslagit riksdagen att anslå ytterligare 2 miljoner, för att på ett hedervärt sätt kunna fullfölja upprustningen av undermåliga distributionsledningar på landsbygden. Den andra frågan som vi behandlar i det nu aktuella betänkandet avser möjligheterna att skapa något så när lika ekonomiska förutsättningar för eldistributörer i glesbygd som för distributionsföretag i mer tätbefolkade områden. Centern har under flera år motionerat om att vi via en omfördelning av elskatten skulle skapa en rimlig möjlighet för olika distributionsföretag att till ett något så när lika elpris ge abonnenter i såväl glesbygd som tätort lika service. Utskottsmajoriteten har lika envist hänvisat till en utredning, som pågår i statens energiverks regi. Utredningen tycks minst sagt gå trögt, och vi anser att det finns all anledning att skynda på den med ett uttalande från 167 riksdagen och samtidigt ange en förnuftig inriktning på utredningsarbetet. Varför är det då angeläget att bevara de enskilda distributionsföretagen ute på landsorten? Är det inte bättre att slå samman dessa med de mer lönsamma tätortsföretagen? Det finns många som är intresserade av en sådan sammanslagning. Speciellt de större kraftföretagen vill gärna utöka sin detaljdistribution och kan nog tänka sig att överta även mindre lönsamma företag. Det innebär dock nästan alltid att det lokala kontoret försvinner. De lokala montörerna och övrig driftspersonal flyttas in till huvudorten, och glesbygden blir ännu mera glesbygd. Lokalkännedomen som är så värdefull vid ledningsskador försvinner, och driftavbrotten blir inte sällan både längre och dyrare. Den totala kostnaden blir vid en sammanslagning sannolikt högre, men försvinner i det större företagets stora volymer. Gemensamt får dock elabonnenterna sannolikt en något högre kostnad, men den fördelas på ett annorlunda sätt. Centerns förslag går ut på att försöka bevara de lokala arbetstillfällena, det lilla företagets effektivitet och att via skatter åstadkomma en bättre kostnadsfördelning och totalt få en lägre kostnad. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till centerns reservation i det nu behandlade betänkandet.

Herr talman! I betänkandet om eldistributionen på landsbygden som vi nu behandlar kan man konstatera att det råder stor enighet inom utskottet och bland dem som motionerat i riksdagen. Glesbygdsdistributörerna har en svårare ekonomisk situation än de som har sina distributionsområden inom tätorten, om man skall hålla rimliga elpriser till sina abonnenter. På de glesast bebyggda områdena har det inneburit att man på grund av höga kostnader för vissa helårsbostäder inte har kunnat fullfölja sin skyldighet att leverera ström. För att råda bot på det förhållandet har staten och kommunerna alltsedan början av 1940-talet gett bidrag. Drygt 100 000 hushåll har därigenom fått tillgång till elenergi. För närvarande saknar ett hundratal helårsbebodda fastigheter el. Ett annat medel från samhällets sida för att få en rationellare verksamhet och en utjämning mellan kostnaderna i tätort och glesbygd har varit att underlätta strukturomvandlingen inom eldistributionsområdet. För det ändamålet har staten bidragit med 128 milj.kr. till upprustning av nedslitna och olönsamma landsbygdsnät. Den senaste planen för främjande av landsbygdens elektrifiering togs i riksdagsbeslut år 1980. Näringsutskottets hemställan i dagens betänkande om att anvisa 2,5 miljoner innebär ett fullföljande av detta beslut. Medlen som anslås skall, på samma sätt som alltsedan 1983, kunna användas både för nyanläggning och för upprustning. Statens energiverk kan därigenom fullfölja sin plan för restelektrifiering som man arbetat med sedan planen antogs. Inför framtiden räknar utskottet med att strukturomvandlingen och en rationalisering inom eldistributionsföretagen skall göra att det tas ett ökat ansvar för återstående utbyggnad av elnätet. Herr talman! Som jag tidigare sade är det ett enigt utskott som står bakom hemställan när det gäller främjande av landsbygdens elektrifiering. Vi har — Prot. 1986/87:113 ändock en reservation från centerpartiet som Ivar Franzén också har 29 april 1987 redogjort för. Den gäller eldistribution till landsbygden. Förslaget torde höra mera hemma i skatteutskottet eftersom det gäller att ge vissa skattelättnader i förhållande till distributionsföretagens ledningslängd.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
Herr talman! För tydlighetens skull vill jag bara poängtera att vi inte begär några skattelättnader, utan det är fråga om en omfördelning av skatten mellan olika distributionsföretag. Statens inkomster blir således lika. Vår målsättning är att skapa konkurrensneutralitet mellan distributionsföretag i tätort och i glesbygd. Vi tycker det är irriterande att vi aldrig får fram ett resultat från statens energiverk. Riksdagen borde samla sig till i vart fall bestämda uttalanden när det gäller att ett statligt verk på detta sätt förhalar en fråga år efter år.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande 1986 87:81 om ändring i lagen om straff för vissa trafikbrott. I propositionen föreslås en lagparagraf med innebörden förverkande av motorfordon vid vissa trafikbrott. Det råder stor enighet om nödvändigheten av att förebygga trafikolyckor, inte minst de olyckor som förorsakas av alkoholpåverkade förare. Däremot finns det delade meningar om sättet och medlen för att nå detta mål. Det framgår av de motioner som har väckts med anledning av propositionen och även av en till betänkandet fogad reservation. Under ärendets gång har det emellertid framkommit att det även inom den moderata riksdagsgruppen finns olika uppfattningar om värdet av en lagparagraf som ger möjlighet att förverka ett motorfordon, bl.a. till följd av rattfylleri. Det gör att jag inte nu vidare utvecklar vår syn i denna fråga. Fru talman! I betänkandet tas även upp en rad motioner som har väckts under den allmänna motionstiden, bl.a. Ju634 angående gränsvärdet för narkotika vid trafiknykterhetsbrott. Problemet med narkotikapåverkade förare av motorfordon är helt klarlagt liksom att dessa drogade förare utgör en lika stor fara för sina medtrafikanter som de alkoholpåverkade förare gör som uppträder i trafiken. Vid Nordiska rådets session i Reykjavik den 4-8 mars 1985 antogs en rekommendation till ministerrådet om att låta utreda omfattningen av drogproblemet i de nordiska länderna och att utveckla metoder för en snabb och effektiv analys av förekomsten av narkotika i organismen, såsom cannabis och andra medel som påverkar det centrala nervsystemet. Tyvärr har inte mycket hänt i den riktningen. Vi reservanter anser nu tiden vara inne att ge regeringen i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett förslag till lagstiftning gällande ett högsta tillåtet gränsvärde för narkotika i en förares blod. Genom det av utskottet tillstyrkta förslaget om en ny dispensregel i 4 § TBL bör det vara möjligt att genom forskning fastställa en högsta godtagbar koncentration av narkotika i en förares blod på samma sätt som gäller för alkohol. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 5 i betänkandet.

Fru talman! Jag är säker på — det är med andra ord uppenbart - att jag talar för en alldeles enhällig uppfattning här i riksdagen när jag säger att vi alla anser att rattfylleri är ett mycket allvarligt brott. Det är dessutom ett alldeles för ofta förekommande brott. Vi har en gemensam ambition att göra vad vi kan för att bekämpa rattfylleri. Det framgick kanske inte minst när riksdagen häromåret inte var beredd att godkänna en proposition som hade kunnat medföra lindrigare straff för rattfylleri. Nu är det emellertid inte straffpåföljden som sådan riksdagen skall behandla i dag utan ett förslag om en annan s.k. särskild påföljd på brott, nämligen förverkande. Regeringen föreslår att fordon som har använts vid — Prot. 1986/87:114 rattfylleri skall förklaras förverkade, om ”förverkande inte är oskäligt”. 30 april 1987 Jag skall gärna erkänna att jag när jag först hörde talas om detta förslag ställde mig mycket tveksam, därför att jag var rädd för att ett förverkande vid åndring £ lagen or rattfylleri skulle kunna bli mycket slumpmässigt och därmed vara en fara för a vissa trafikrott, m.m. rättssäkerheten. Men efter det att vi från folkpartiets sida läst propositionen har vi ändå funnit att vi kan ställa oss bakom den, och det gör vi av följande skäl. Det framgår tillräckligt tydligt av både lagtext och förarbeten att förverkande bara skall kunna komma i fråga när det gäller att hindra notoriska rattfyllerister från att fortsätta att köra bil berusade och att förverkandet inte får framstå som oskäligt. Inom juridiken finns uttrycket ”uppenbart”. Det är ett uttryck som har stor betydelse i detta ärende. Det kan på vanlig svenska översättas med ”utan varje som helst tvivel” eller på vardagsspråk ”alldeles solklart”. Nu står det i lagtexten att förverkande får ske om det är uppenbart att det behövs för att förhindra fortsatt rattfylleri. Det betyder att domstolen inte får ha något som helst tvivel om att rattfylleristen är en notorisk syndare, dvs. han — det är oftast en man — kör bil trots att han saknar körkort, kör bil berusad och har gjort det många gånger. Han har med andra ord utsatt sina medmänniskor för livsfara, och därmed är han farlig för envar av oss. Vi vet att han sannolikt, trots straffhotet, struntar i oss andra och är beredd att köra onykter också i fortsättningen. Vi vet att det tyvärr finns rattfyllerister som är så nonchalanta att de trotsar alla förbud, och det är mot dem som denna lag riktar sig. När dessa kriterier är uppfyllda finns det ingen anledning att tveka i fråga om ingripande mot rattfylleristen själv — och där har vi i folkpartiet inte varit tveksamma. Tveksamheten gäller i stället frågan huruvida ett förverkande av hans bil kan drabba andra. Jag återkommer då till uttrycket uppenbart, som alltså saknas i andra ledet av den föreslagna paragrafen — och skall saknas där. Vi måste nämligen räkna med att den bil som har använts kan ha lånats från någon som är ovetande om det eller från t.ex. en familjemedlem som har behov av bilen varje dag. Inte ens då kräver lagstiftaren att det skall vara uppenbart oskäligt. Det får inte alls framstå som oskäligt att förklara bilen förverkad, och då anser vi att det rättsskydd som också måste garanteras tredje man är tillgodosett. Det är därför viktigt att återigen understryka att uttrycket uppenbart inte finns med när det gäller att bedöma om ett förverkande är oskäligt eller inte. Här gäller alltså motsatsen; finns det tvivel i frågan om oskälighet skall fordonet inte förverkas. Vi är alltså från folkpartiets sida beredda att bifalla propositionen, men eftersom vi också är medvetna om de invändningar som kan göras tycker vi att det är viktigt att tillämpningen följs noga. Vi har därför tillsammans med centern i utskottet reserverat oss till förmån för de motioner där vi begär en konkret redovisning för riksdagen av lagens tillämpning. Utskottsmajoriteten hänvisar till att det pågår en ständig uppföljning av nya lagar i departementet, men vi har ju inte ens till riksdagen fått sådana lagändringar som utskottet har beställt för länge sedan, fru talman, och då kan vi inte lita på att departementet utan vidare är berett att redovisa 11 tillämpningen i rimlig tid. Det är därför vi har skrivit en särskild reservation i den frågan. I betänkandet behandlas också ett antal enskilda motioner, bl.a. ett krav från folkpartiet om en sänkning av promillegränsen när det gäller ansvar för rattonykterhet. Utskottsmajoriteten medger att trafiksäkerheten skulle främjas genom en reform i en sådan riktning, men tycker inte att frågan är mogen för ett ställningstagande från riksdagen. Får jag då bara påpeka att vi inte säger exakt var den nya gränsen skall ligga. Vi vill ha ett förslag från regeringen. Det väsentliga är att regeringen sätter i gång arbetet. Om regeringen börjar nu kan vi — med den tid som regeringen brukar ta på sig i sådana fall — vara säkra på att tiden är mogen när regeringen blir klar. Därmed yrkar jag bifall till reservation 3. Jag vill till slut också anmäla att vi har anslutit oss till de motioner från moderaterna och centern som begär sådana lagstiftningsåtgärder som skulle innebära en säker straffskärpning vid återfall i rattfylleri.

Fru talman! Sverige tillhör föregångsländerna inom trafiksäkerhetsområdet. Inte minst framgår det av vår trafiknykterhetslagstiftning. Redan 1934 infördes fängelse som en regelmässig påföljd vid rattfylleri. Vi har således länge markerat kravet på nykterhet i trafiken genom en sträng lagstiftning. Centerpartiet anser det väsentligt att trafiklagstiftningen även framöver uttrycker samhällets trafiksäkerhetspolitiska mål. Den allmänpreventiva effekt som en sträng praxis i trafiknykterhetsmål har är viktig. Detta torde också överensstämma med allmänhetens inställning i dessa frågor. I det lagstiftningsärende som vi nu behandlar föreslås att fordon som använts vid rattfylleribrott skall kunna förverkas i vissa fall. Av propositionen framgår att förverkande kan komma i fråga om det uppenbart behövs för att förhindra fortsatt brottslighet. Vidare framgår att förverkande av fordon avses begränsas till de fall där brott mot trafiklagstiftningen tidigare konstaterats och där personen i fråga redan fått sitt körkort återkallat eller omhändertaget. Därutöver omgärdas möjligheterna till förverkande med restriktioner som syftar till att förverkande av någon annans fordon inte skall ske, utom i de sällsynta fall då en fordonsägare lånar ut sitt fordon till en person som han vet kommer att göra sig skyldig till rattfylleri. Från centerns sida anser vi att denna lagstiftning endast kommer att få marginella effekter i kampen mot trafiknykterhetsbrotten. Lagen kommer endast att ge ett visst utrymme för rättsväsendet att ingripa för att hindra uppenbart lagtrots. När nya lagar införs brukar vi ställa upp vissa krav på utformningen av dessa. Man skall kunna förutse hur lagen kommer att tillämpas, och det skall inte finnas utrymme för skönsmässiga bedömningar. Ur dessa synpunkter är det föreliggande lagförslaget inte helt bra. Förutsebarheten är svår och utrymmet för skönsmässiga bedömningar är stort. Trots dessa brister i lagförslaget är vi från centerpartiets sida beredda att tillstyrka detsamma, eftersom den allmänpreventiva effekten kan vara positiv när det gäller bekämpandet av trafikonykterhetsbrott. Men då förslaget har dessa brister som jag redovisat så vill vi från centerns sida framhålla att det är mycket angeläget att noga följa effekterna av den föreslagna förändringen. Därför vill vi redan nu i samband med att lagen antas göra en beställning till regeringen om en noggrann utvärdering av lagens tillämpning och effekter. Regeringen bör därför inom två år göra en sådan utvärdering och återkomma till riksdagen för att redovisa utfallet. Fru talman! Kampen mot trafikonykterhet och trafikfylleri måste föras på många fronter. Det handlar om opinionsbildning, information, utbildning, trafikövervakning, missbrukarvård, kriminalpolitiska insatser m.m. En viktig faktor i detta sammanhang är de allmänpreventiva aspekterna. Det måste vara stor risk för upptäckt om man kör bil alkoholpåverkad, och det måste finnas kännbara straff. När det gäller risken för upptäckt är det av största vikt att polisen har erforderliga resurser för att göra insatser på detta område. Med den nuvarande avrustning som sker av polisens resurser minskar naturligtvis polisens möjligheter till en effektiv trafikövervakning. Frågan beträffande polisens resurser återkommer vi dock till i ett kommande ärende här i kammaren i dag. Straffpåföljden vid rattonykterhet bestäms vanligen till en månads fängelse, oavsett om den dömde gjort sig skyldig till rattonykterhet tidigare eller inte. Även i de fall när bilföraren ertappats med att köra onykter ett flertal gånger utdöms samma påföljd. Visserligen ger lagen utrymme för straffskärpning vid upprepning, men detta tillämpas mycket sällan. Uppenbarligen har rättspraxis utvecklats så att påföljden för rattonykterhet, om inte utomordentligt starka skäl talar däremot, alltid begränsas till en månads fängelse. Enligt centerns mening överensstämmer inte denna praxis med lagstiftarens intentioner. Vi anser att den som för första gången ertappas med att köra onykter bör dömas till en månads fängelse. Om brottet upprepas är det dock rimligt att påföljden skärps. Motsvarande straffskärpningar bör gälla för den som döms för rattfylleri. Fru talman! Med det jag anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 5 i det aktuella betänkandet från justitieutskottet.

Fru talman! Efter de inlägg som har gjorts av utskottets värderade ordförande och av Elving Andersson behöver jag inte upprepa vad propositionens eller utskottets uppfattning i denna fråga är och inte heller innehållet ide reservationer som finns i själva lagstiftningen för att mildra den så mycket som möjligt. Jag tänker bara nämna att det finns ytterligare en punkt i propositionen, och den gäller en från departementet föreslagen dispensregel som skall möjliggöra experimentell forskning om hur en motorfordonsförare reagerar vid användning av olika droger. Detta finns också med i utskottets betänkande och i propositionen. På denna punkt i betänkandet är utskottet enigt — sådan forskning kommer alltså att kunna bedrivas. Jag kan då direkt övergå till att kommentera de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. I reservation 1 yrkar moderaterna avslag på propositionen i den del som gäller förverkande av motorfordon. Vi hörde Arne Svensson säga att det finns delade meningar också inom moderata samlingspartiet, och det framgår nästan av hur reservationen är skriven. Här finns många erkännanden om att en sådan lagstiftning behövs. I reservationen talar man om behovet av lagstiftning i vissa fall, och man säger att den allmänpreventiva effekten av sådana åtgärder inte skulle vara ringa.

Därför tror jag inte att moderaterna behöver vara oroliga för det. Sedan säger man att det är ett så litet antal som skulle komma i fråga. Det är just detta lilla antal som allmänheten har reagerat så våldsamt emot, och det är just denna lilla grupp av trafikbrottslingar som vi vill komma åt genom lagreglerna om förverkande av fordon. Man kan inte låta bli att göra någonting bara för att det är en liten grupp förbrytare som ställer till stora bekymmer för andra medborgare. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Reservation nr 2 är från folkpartiet och centern. De vill ge regeringen till känna sin uppfattning när det gäller en utvärdering av lagstiftningen. I proposition 100 uppges att man inom departementet håller på — man började redan 1986 — och utvärderar olika lagstiftningar. Man har redan kallat experter, företrädare för myndigheter och organisationer till hearings på departementet för att utvärdera den lagstiftning som skapades för något år sedan. Majoriteten i utskottet tycker att det är onödigt att för regeringen tillkännage att man vill ha till stånd någonting som regeringen redan håller på med. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 2. När det gäller promillegränserna har folkpartiet reserverat sig och vill ha en bestämd promillegräns redan nu. Vi har genom rättskemiska laboratoriets sätt att mäta redan från oktober 1986 fått till stånd en annan bedömning när det gäller promillegränserna. Tidigare gjorde man ett generellt avdrag från de uppmätta värdena på 0,14 ce. Det har man nu sänkt till 0,062 ce på grund av att man börjat tillämpa nya och mer tillförlitliga metoder. Man har alltså sänkt gränsen med 0,08 eo. Vi vet också att det finns nya metoder för mätning av alkoholkoncentrationen i blodet. Bl.a. har man i andra länder i många år använt en utandningsmetod som gör det möjligt att omedelbart bedöma alkoholkoncentrationen och det resultatet får i andra länder också ligga till grund för domslut. Jag yrkar avslag på reservation nr 3. Moderaterna har reserverat sig för ett gränsvärde för narkotika. Vi har genom den nya dispensregeln nu givit myndigheterna möjlighet att forska och komma underfund med hur droger påverkar en motorfordonsförare. Att, som man begär i reservation 4, redan nu lägga fast gränsvärden tycker majoriteten i utskottet skulle vara att gå händelserna i förväg. Vi är också rädda för — och det tror jag det finns skäl till —att man genom en sådan lagstiftning skulle kunna i viss mån sanktionera någon form av drogpåverkan vid framförande av motorfordon. Redan i gällande lagstiftning finns det förbud mot att framföra motorfordon för den som är påverkad av mediciner av vissa typer. Men genom den forskning som nu möjliggörs av den nya dispensregeln tror jag att man kan få — Prot. 1986/87:114 fram mycket mer bestämda fakta på det här området och därmed få en bättre — 30 april 1987 grund att bygga en lagstiftning på. För min del skulle jag gärna se att man i en 3 RR LK Rå E Ändring i sådan lagstiftning införde en nollgräns för narkotika i blodet. Huruvida man TA re kk ; a a z stri 5 kan få fram de mätmetoder som behövs härför återstår dock att se. b oo ör vissa trafi rott, m.m. Fru talman! I reservation 5 behandlas slutligen frågan om straffskärpning vid återfall. Vi vet att frivårdskommittén och fängelsestraffkommittén har lagt fram sina betänkanden. Åtminstone frivårdskommitténs betänkande har varit ute på remiss och behandlas nu av departementet. En proposition med anledning av betänkandet kan förväntas framöver. Det kan inte vara riktigt att nu bryta ut en del av hela detta frågekomplex för att införa lagbestämmelser om straffskärpningar. Vi har också fått en proposition om kontraktsvård, och det kommer väl i samband med behandlingen av den att finnas möjligheter till överväganden om vilken vårdform som är den bästa. Förslagen från frivårdskommittén och kontraktsvårdspropositionen syftar ju till alternativa vårdformer. Man kan naturligtvis ha olika synpunkter på principen att straffet efter hand skall skärpas. Av tidningarnas och övriga massmedias presentation av rattonykterhetsoch trafikbrottsfallen framgår att människor i ett flertal fall helt nonchalerar bestämmelserna i trafikbrottslagen. I ett fall redovisas att en man 58 gånger blivit fälld för olovlig körning.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

Fru talman! När det först gäller Hans Petterssons i Helsingborg synpunkter på vår reservation beträffande en särskild utvärdering av förverkanderegeln är det i och för sig riktigt, som Hans Pettersson säger, att det inom regeringskansliet pågår ett kontinuerligt arbete med utvärdering av olika lagkomplex. Men det finns många och omfattande lagkomplex, och ett sådant här utvärderingsarbete tar ganska lång tid. Vi tycker att det lagförslag som det nu gäller har vissa särskilda dimensioner som gör att det är viktigt att snabbt få till stånd en utvärdering. Som jag berörde i mitt inledningsanförande är förverkanderegeln dålig ur förutsebarhetssynpunkt, och den lämnar ganska stora utrymmen för skönsmässiga bedömningar. Vi menar alltså att denna lagbestämmlse inrymmer särskilda problem och att det därför direkt bör uttalas att den måste bli föremål för en utvärdering, som med hänsyn till de av mig redovisade rättssäkerhetsaspekterna måste genomföras ganska omgående. Också vad gäller frågan om straffskärpning vid upprepade trafiknykterhetsbrott hänvisar herr Hans Pettersson till pågående arbete, bl.a. till fängelsestraffkommitténs betänkande, som har utsänts på remiss och som är föremål för bearbetning inom regeringskansliet. Enligt min mening är det bäst att vi, om vi är överens om ett visst förhållande, redovisar detta för 15 regeringen, så att den vet om detta när den skall skriva propositionen med anledning av fängelsestraffkommitténs betänkande. Det är därför som vi nu i reservationen i detta avseende föreslår ett uttalande till förmån för en straffskärpning vid upprepad brottslighet. Så jag ser inget motsatsförhållande mellan att riksdagen gör ett uttalande och att det pågår ett arbete i regeringskansliet. Tvärtom, då vet ju regeringen vad den skall skriva i propositionen, och det finns goda möjligheter att propositionen går igenom riksdagen snabbt och lättvindigt.

Fru talman! Det är alldeles riktigt som Hans Pettersson i Helsingborg säger, att det står i proposition nr 100 att man utvärderar olika lagstiftningar. Men det är inte tillräckligt att skriva att man gör det. Man måste faktiskt göra det också. I det här fallet vill vi sätta en tidsram inom vilken det skall vara gjort, detta så mycket mer som Hans Pettersson i Helsingborg senast i går var med om i utskottet att konstatera att vi hade gjort en beställning för två år sedan som ännu inte är expedierad. När det gäller folkpartireservationen om promillegränserna vill jag säga att det inte är nog för oss, Hans Pettersson i Helsingborg, att man nu i praktiken har gått något lägre. Vi i folkpartiet vill sänka ännu mer. Vi har inte sagt var gränsen kan gå, för det tycker vi att regeringen skall utreda, och det kommer säkert att ta tid. Från folkpartiets sida tycker vi att folk skall vara spiknyktra när de kör bil, och det trodde jag att de flesta i riksdagen tycker.

Fru talman! Jag håller med Elving Andersson om att lagförslaget är komplext. Vi vet inte riktigt hur lagen kommer att fungera. Det finns många minor inlagda i det här. Vi får naturligtvis följa vad som sker. Vi är ju jämt intresserade av de här frågorna, och som riksdagsledamöter kan vi aktualisera dem på olika sätt. Det talas om utvärdering i proposition nr 100, men man måste göra någonting också, säger Karin Ahrland. Jag vill då läsa upp vad som står på s. 4 i propositionens bilaga 4: ”Inom justitiedepartementet har vidare påbörjats en aktivitet för att fortlöpande utvärdera lagstiftning som har varit i kraft någon tid. I detta syfte har under år 1986 hållits s.k. hearings med berörda myndigheter och organisationer m.fl. — — —.” Det inte bara står där, Karin Ahrland, utan man gör så. Då anser vi från utskottsmajoriteten att det är onödigt att tillkännage en sak som man håller på med i departementet. Sedan vill Elving Andersson att vi redan nu skall ge regeringen tips om att vi vill ha en straffskärpning. Jag vill då erinra om att de tankegångarna fanns redan i 1984 års proposition, som drogs tillbaka. Så jag är säker på att regeringen har funderingar i den vägen, när vi nu får förfinade mätningsmetoder, så att man på ett bättre sätt kan bestämma vilken nivå man skall lägga promillegränserna på. Det är väl självklart, Karin Ahrland, att vår ambition är att trafikanterna skall vara spiknyktra. Men vi vet att det också finns svårigheter här. På stående fot erinrar jag mig ett fall, nämligen hattmakaren i Malmö som blev dömd för rattfylleri. Han var tempelriddare, men i sitt arbete hade han = Prot. 1986/87:114 andats in giftiga ångor, och vid en mätning blev han fälld för rattfylleri. Detär 30 april 1987 några år sedan, men det kan fortfarande hända med de kemikalier som ingår i många arbetsmetoder. Därför får man vara mycket försiktig när man talar om gränserna. Detta har också utretts vid flera tillfällen. Jag tror att vi får vänta och se vad den forskning kan leda till som dispensregeln medger.
Fru talman! Det är bra att Hans Pettersson i Helsingborg håller med om att det är ett komplext och svåröverskådligt lagstiftningsärende vi har att behandla. Hans Pettersson hänvisar till vad regeringen skriver i proposition nr 100 om hur man följer frågorna i regeringskansliet och hur man sköter utvärderingen. Det framgår av hans citat att man utvärderar lagar som varit i kraft någon tid. Som jag sade förut innehåller detta ärende särskilda dimensioner av rättssäkerhetskaraktär. Därför bör man följa upp och utvärdera denna lagstiftning från det ögonblick då den träder i kraft, så att man inte först låter den fungera ett antal år och sedan gör en utvärdering. Om straffskärpningen säger Hans Pettersson att dessa tankegångar fanns redovisade redan i propositionen om trafikonykterhetsbrotten som regeringen lade fram 1984. Det stämmer. Jag bara beklagar att inte samma tankegångar återfinns i den proposition som regeringen lämnade 1987.
Fru talman! I korthet vill jag säga till Hans Pettersson att fallet med hattmakaren i Malmö nu är några år gammalt, och det brukar påpekas att metoderna är exaktare nu för tiden. Vi kan notera att vi är ense om att folk skall vara nyktra när de kör bil. Jag tycker att detta faktiskt är ett skäl för att sänka promillegränsen. Hans Pettersson följer inte riktigt sin egen övertygelse.

Fru talman! Sambandet mellan rattonykterhet och trafikolyckor är klart visat. I Sverige har vi med envisa insatser bekämpat rattonykterheten. Detta har haft och har ett brett stöd i folkopinionen, så kraftigt att regeringen 1984, som vi hörde tidigare, fann för gott att dra tillbaka ett eget förslag som uppfattats som en uppmjukning av de stränga regler om alkohol i trafiken som vi har. Insatserna har inte varit förgäves. Nykterheten på vägarna anses vara bättre i Sverige än i flertalet jämförbara länder. Trots detta fångar polisen in många trafikanter som bryter mot reglerna. Mörkertalet, de som kör omkring onyktra utan att upptäckas, anses också vara högt. Situationen kräver alltså fortsatta kraftansträngningar. Folkpartiet har i flera motioner givit förslag till många verksamma åtgärder.

En sådan lättfattlig och klar gräns skulle ge positivt stöd till informationsarbetet. Utskottets långa resonemang i denna fråga tycker jag är för framtiden förpliktande. Ett klart ställningstagande mot all alkoholi trafiken har en bred förankring hos människor. Därför är det beklagligt att utskottsmajoriteten nu avstyrker folkpartiförslaget. Att bara vänta och avvakta är ju inget signum för en offensiv politik. Fru talman! Särskilt utmanande blir det när alkoholpåverkade personer ertappas vid ratten flera gånger i rad. För en tid sedan visades i ett uppmärksammat TV-program i Göteborg exempel på sådana fall som också lett till olyckor och ohyggliga mänskliga tragedier. För litet sedan redovisades ett fall med en man från Alingsås. Tingsrättens lista omfattade över 50 rattfylleribrott, alla med en och samma förare vid ratten. Socialmyndigheter, polis och åklagare anser att mannen, med det fingerade namnet Arne, är en välanpassad alkoholist. Han har bara ett problem. När jag blir full vill jag köra bil, säger Arne i de upprepade polisförhören. Varje gång när Arne kommer ut efter fängelsevistelsen står bilen och väntar på honom. Polisen vill beslagta den och tvinga honom att söka vård för sina problem. Vi försökte ta bilen, säger polisen, men då sade tingsrätten nej. Arne vill inte heller ha någon alkoholistvård, och då finns det ingen möjlighet att genomdriva en sådan, eftersom Arne anses vara välanpassad. Att cyklister riskerar att bli dödade nästa gång Arne ger sig ut och kör bil räknas ju inte. Lagen utgår från Arnes hälsa, inte från medtrafikanternas. I Malung berättar polismästaren om den 19-årige pojken som ställdes inför tingsrätten i fem fall på en månad. Pojken saknar körkort, men inte bil. Ett annat exempel är den 20-årige ynglingen från Sundsvall som för mindre än ett år sedan släpptes efter att ha avtjänat straff för rattfylleri. Sedan dess har han påträffats berusad bakom ratten inte mindre än sju gånger. Fru talman! Dessa och åtskilligt flera fall visar två saker. För det första ser man hur berättigat det är att införa folkpartiets modell av kontraktsvård som påföljd vid vissa trafiknykterhetsbrott. På så sätt skulle man kunna ge Arne i Alingsås en möjlighet att med aktiva insatser få vård i egentlig mening. För det andra visar det, fru talman, behovet av att i vissa fall kunna ta fordon i beslag och förklara dem förverkade. Vid så uppenbara fall som de nyss beskrivna utgör tillgången till fordonet både en lockelse och en reell möjlighet att gång på gång återfalla. Förverkande bör kunna komma i fråga då det är uppenbart nödvändigt för att förebygga fortsatta trafiknykterhetsbrott och då förverkandet inte är oskäligt. Om nu också moderaterna ansluter sig till denna linje för att motarbeta rattfylleriet är det positivt. Det kunde kanske bilda underlag för flera gemensamma, aktiva insatser inom detta viktiga område. Förverkande är visserligen inte en brottspåföljd i juridisk mening, utan i stället en särskild rättsverkan av brott. Oaktat detta menar vi i folkpartiet att effekterna av förverkandet av fordon borde utvärderas. Det måste i varje fall anses vara ett starkt trafikpolitiskt intresse att effekterna av de olika åtgärder som nu införs kan avläsas. Utskottet anser också att goda skäl talar för detta, men kommer ändå fram till att motionen inte bör föranleda någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Trots Hans Petterssons förklaringar anser jag detta vara märkligt. Fru talman!